Herr talman! Jag betvivlar inte att herr Mossberger kan ha de erfarenheter som han redogjort för från sitt ledamotskap i lantbruksnämnden i Halland. Jag har mina erfarenheter från ledamotskap i styrelse för jordbrukskassa och centralkassa i Malmöhus län, och där har vi precis de bekymmer som jag redogjorde för. Vi kan inte avlasta de kreditanspråk som ställs från jordbrukarna. Det jag här anförde — att det för närvarande ligger en kö i hypoteksföreningarna och Hypoteksbanken på 550 miljoner kronor — betyder att vi, om vi från jordbrukskassornas sida hade kunnat avlyfta bottenlånen, själva skulle ha kunnat lösgöra mera lånemedel till övriga krediter. Det går inte nu. Jag vet att man håller på att förhandla på det här området, och jag hoppas att det skall leda dithän att man i varje fall inte minskar nuvarande lånemöjligheter, vilket man faktiskt har gjort genom att krympa Hypoteksbankens möjligheter att sälja obligationer med 50 miljoner kronor. Riksbanken kräver också att jordbrukskassorna skall hålla ett större eget kapital, som de inte får låna ut. Det betyder också en krympning av lånemöjligheterna. Så ligger det i verkligheten till. Kreditgarantier är mycket bra, men de är inte mycket värda om de inte kan omsättas i praktiskt handlande i bankerna.
Herr talman! Jag vill inte förneka, och jag kan t.o.m. gärna hålla med om, att de nuvarande möjligheterna till kreditförsörjning naturligtvis bör finnas kvar och inte minskas. Men det är en annan sak som kommer in i bilden. Jag har — åtminstone ibland — tyckt att det nästan är för lätt att skaffa pengar, därför att det medverkar till att priserna höjs väsentligt. De som köper lantbruken skyr faktiskt inga priser. Två å tre gånger taxeringsvärdet är inga ovanliga priser. Köper man till sådana priser går det åt kapital, och det kommer givetvis att hindra andra som skulle behöva kapital. Vad gäller den andra frågan, som avser jordförvärvslagen, har lantbruksstyrelsen en arbetsgrupp. Den arbetar med de frågor som här har berörts, och den har även till uppgift att lägga fram förslag om den skulle finna anledning till några ändringar. Men den har inte hittills lagt fram förslag — och det tyder väl på att gruppen inte anser att det finns fog för någon ändring för dagen.
Herr talman! De som i dag betalar två å tre gånger taxeringsvärdet är inte köpare som behöver låna pengar. Det är byggföretag, det är kommuner och det är jordbrukare, som i sin tur har sålt till kommunerna och vill omsätta pengarna i jordbruk igen. Vanliga jordbrukare, som skall försörja sig på fastigheten, kan inte betala de priser som herr Mossberger nämnde.

Herr talman! Bland de ställningstaganden som 1967 års jordbruksbeslut innehöll var vägran att ge rationaliseringsstöd åt deltidsjordbruken ett. Jag tror att vi under lång tid framöver kommer att ha sådana jordbruk vid sidan av de mera fullständiga. Frågan är kanske rent av om det inte blir så, att deltidsjordbruken kommer att bildas allt högre upp i arealstorlekarna. Ökad mekanisering och möjligheter till sambruk med maskiner jordbrukarna emellan innebär att arbetskraft kan bli över och att denna arbetskraft kommer att söka kompletteringsarbete vid sidan om jordbruket. De arbetsinsatser som kan göras av deltidsjordbrukarna får ses som en betydande tillgång. Enligt den utredning som har gjorts av Jordbrukets utredningsinstitut år 1971 hade 55 000 jordbrukare av sammanlagt ungefär 150 000 arbete utanför den egna brukningsenheten under minst en månad per år. Det är alltså tredjedelen och litet till av jordbrukarna som söker arbete vid sidan om jordbruket och alltså mer eller mindre är deltidsjordbrukare. Det är inte minst för att man skall kunna följa med andra grupper i inkomsthänseende som man söker sådana kompletteringsarbeten. Ett annat, om jag så får säga föga välbetänkt, beslut år 1967 var vägran att beakta skogsdelen vid rationaliseringsåtgärdernas införande för de kombinerade jordoch skogsbruken. Det är tack vara det arbetstillskottet och den inkomst som kan utvinnas inom skogsdelen som det över huvud taget går att vidmakthålla många av de här jordbruken.

Alltså har av de 21 800 kronorna inte mindre än 14 700 kronor vid de norrländska jordbruken kommit från annat håll. Jag vill inte påstå att det är bara skogsinkomster, - Nr 68 utan det är väl andra inkomster också, men det är ofrånkomligt att det Torsdagen den bland de 14 700 av de 21 800 kronorna är en mycket betydande del som 12 april 1973 kommer från just skogsdelen. De kombinerade jordoch skogsbruken svarar enligt uppgift också för 40 å 50 procent av allt skogsarbete i vårt land, och de motsvarar ungefär 20000 å 25 000 årsarbetsinsatser. Under år 1971 gjordes det enligt —”?- M. statistiken 373 000 dagsverken inom det enskilda jordbruket, av vilka 242 000 utfördes av skogsägarna och deras familjer. De här kombinerade jordoch skogsbruken dominerar alltså antalet företag på jordoch skogsbrukets område i vårt land. Enligt uppgifter från 1970 utgjorde de helt skoglösa enheterna bara 39 000 av sammanlagt 155 000 brukningsenheter. Därför är det enligt vår mening felaktigt att sätta denna typ av företag i en särställning då det gäller tillgången till rationaliseringsstödet. Herr talman! Jag brukar inte delta i debatterna om deltidsjordbruk och inte heller om de kombinerade företagen — jag brukar överlåta det till dem som har sådana jordbruk i större utsträckning än vi har i mina bygder. Att jag nu har velat säga några ord om framför allt de kombinerade jordoch skogsbruken är betingat av skogspolitiska utredningens hänsynslösa anslag mot just dessa företag. Den attack som där har gjorts mot dessa företag skulle, såvitt jag förstår, bli förödande för dessa och skulle dessutom innebära det största angrepp mot naturvårdsintressena som någonsin har företagits i vårt land. Tvingar man dessa kombinerade företag att kalavverka och därmed berövar dem det årliga arbetstillskottet i skogen, vilket jag sade var mycket betydande, är sannolikt alternativet för många av dem att lägga ned jordbruket och flytta från bygden med de konsekvenser för bygdens liv och fortbestånd som det skulle medföra. Vissa kanske kan lyckas få sysselsättning i någon industri eller liknande eller bli deltidsjordbrukare. Men som jag nyss sade är deltidsjordbrukarna ingalunda väl sedda för närvarande. Huruvida regeringen nu tänker ändra sin inställning i fråga om villkoren för de kombinerade jordbruksföretagen är väl ovisst. Man har dock redan gjort åtskilliga korrigeringar i 1967 års jordbruksbeslut, och det bör inte vara omöjligt att göra åtminstone en till och ge de kombinerade jordbruken samma möjligheter som andra. Men som jag sade: Allvarligare är dock att vi inte har fått klart besked om huruvida man ämnar ytterligare försvåra förhållandena för dessa företag genom att följa skogspolitiska utredningens förslag. Visserligen säger man nu att man skall ytterligare utreda vissa detaljer i utredningens förslag, och det ger naturligtvis en tidsfrist, men det utgör ingen garanti för att man inte senare, därest man får möjlighet till det, kommer att fullfölja skogspolitiska utredningens förslag.

I varje fall bör den debatten fortsätta till dess att vi har fått garantier för att detta grundskott mot vitala intressen i vårt samhälle är undanröjt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer vid detta betänkande.

Herr talman! Till jordbruksutskottets betänkande nr 16 har fogats ett antal reservationer som alla berör för vår landsbygd och hela samhället mycket angelägna frågor. Det gäller stöd till en successiv uppbyggnad av familjeföretag, lönsamhetskravet vid stödgivning till rationaliseringsåtgärder, rationaliseringsstöd till kombinerade jordoch skogsbruksföretag och inte minst rationaliseringsstöd till det s.k. deltidsjordbruket. Redan i den utredning som förberedde 1967 års riksdagsbeslut i jordbruksfrågan hävdades att mindre jordbruk inte kan anses vara rationella. De ger för små bidrag till nationalprodukten. Denna skulle växa mer om småbrukens arbetskraft flyttades över till industrin. Man hämtade stöd för denna ståndpunkt ur den samtidigt arbetande långtidsutredningen. Enligt dennas prognoser skulle näringslivets trånga sektor under sista delen av 1960-talet och början av 1970-talet vara bristen på arbetskraft. Nu har det ju blivit tvärtom så att nedläggning av företag och friställning av arbetskraft blivit ett av våra större bekymmer. Den tidigare jordbrukspolitiken har inte saknat inslag som animerat arbetskraften att gå över till andra yrken. De mindre jordbrukens lönsamhet är en långt mer komplicerad fråga än vad majoriteten bland utredarna räknade med. Enligt deras mening skall statligt stöd endast ges till förvärv och rationalisering av utvecklingsbara lantbruksföretag som har förutsättningar att effektivt utnyttja den bästa kända tekniken och ge sina innehavare full sysselsättning. Om man driver den principen hårt — och det gör man — så innebär det att praktiskt taget alla småbruk och bondgårdar i traditionell mening undandrages statligt stöd, med resultat att vi skapar fler nya problem än de gamla som vi tror oss lösa. Den som har något positivt intresse för svensk landsbygd måste ju inse att vi inte kan fortsätta efter dessa linjer. Detta är inte bara ett snävt jordbrukarintresse utan en fråga på lång sikt om avvägning, jämvikt och samspel inom vår samhällsbyggnad som helhet tagen. Till förut nämnda 1960 års utrednings förslag var också fogad en reservation som hade tilläggsförslaget att statligt stöd även skulle kunna utgå till jordbruk ”som på grund av sitt läge och sin beskaffenhet i övrigt är lämpade som deltidsjordbruk”. Det är på denna tankegång som vi från borgerligt håll byggt upp våra motioner och reservationer i denna fråga . alltsedan 1967. I folkpartiets partimotion till årets riksdag, nr 323, som helt bygger på partiets jordbruksprogram, påpekas bl.a. att jordbruket i sysselsättningssvaga och glesbefolkade områden utgör basnäringen och att om jordbruken helt eller delvis läggs ned kan bebyggelsen bli så gles att varken kommunal eller annan service kan fungera. I motionen poängteras att deltidsjordbruket i många fall är en lämplig driftsform både för brukaren och bygden. En komplettering med skog öppnar ofta en möjlighet att bibehålla brukningsenheter i en bygd som eljest hotas av total avfolkning. Dessa deltidsjorbruk liksom flertalet jordbruk bidrar även ofta till att odlingslandskapet och kulturmiljöer bevaras. Detta är av stort värde, samtidigt som det skapas bosättningsmöjligheter som alternativ till tätorterna. Detta är något som bör underlättas och ej motverkas. Det framhålls också i såväl partimotion som program att någon idealstorlek arealmässigt sett, utanför vilken inget samhällsstöd skall kunna påräknas, inte kan anges. Skogsbruk, trädgårdsskötsel och grönsaksodling liksom annat arbete kan med fördel kombineras med traditionellt jordbruk. Det är viktigt att åkerjorden inte behöver vara den enda komponenten när brukningsenheter bildas. För många människor är ett litet jordbruk och en sysselsättning bredvid en önskvärd kombination. Också för landsbygden kan denna kombination vara av värde, därför att den ofta ger tillgång till hantverkare och yrkesmän av olika slag. Deltidsjordbrukets nuvarande behandling medför negativa konsekvenser. En omvärdering måste här komma till stånd så att deltidsjordbruket såsom driftsform underlättas. Vi menar därför att 1972 års jordbruksutredning bör få i uppdrag att även göra en översyn av här nämnda problem. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade till detta utskottsbetänkande.

Herr talman!

Glesbygdsproblemen blir större för varje familj som flyttar från landsbygden. Servicen blir sämre och sämre för dem som stannar kvar, medan bostadsproblem och sysselsättningsfrågor uppstår i de större tätorterna. Denna folkomflyttning har pågått länge och har säkert varit nödvändig tidigare. Därom råder väl inga delade meningar. Men frågan är hur långt man kan gå utan att vidta åtgärder. Antalet brukningsenheter har under de senaste 20 åren minskat från ca 280 000 till ca 140 000. En halvering av antalet brukningsenheter har alltså skett på dessa år, och ännu har inga tecken visat sig på en stagnation eller minskning. Fortfarande försvinner ca 8 000 brukningsenheter per år. Det borde i dag vara hög tid att se över de riktlinjer som ligger till grund för i varje fall den storleksrationalisering som pågår och försöka få till stånd en generösare tillämpning av gällande rationaliseringskungörelse. Inte minst med tanke på de senaste årens utveckling finns det enligt vårt förmenande inom moderata samlingspartiet skäl att i dag frångå detta ensidiga gynnande av de större enheterna även vid beviljandet av kreditgarantier. Jordbrukets rationalisering bör enligt vår uppfattning i högre grad inriktas på de mindre och medelstora s.k. familjejordbruken.

Reservationerna gäller förslag till smärre förändringar av nu gällande riktlinjer och utredningar i syfte att få fram underlag för en delvis ändrad syn på jordbrukets rationalisering. Det är önskvärt att i större utsträckning bevara den dominerande kom binationen jordoch skogsbruk och att satsa mera på de mindre och medelstora familjejordbruken. Vi reservanter föreslår således i reservationen 1 att det statliga rationaliseringsstödet i större utsträckning skall utgå till successivt uppbyggande av familjeföretag och att den tillsatta jordbruksutredningen skall göra en översyn av bestämmelserna för stödet till jordbruksrationalisering. Reservationen 2 berör tillämpningen av lönsamhetskravet vid stödgivning till rationaliseringsåtgärder. Det är riktigt, som utskottet här säger, att en viss uppmjukning har företagits, bl.a. inom stödområdena och även till jordbruksföretag som bedriver mjölkproduktion.

Kunde vi med en sådan åtgärd få mindre och medelstora jordbruksföretagare att fortsätta sitt arbete och på så sätt hjälpa till att bevara en levande landsbygd, så skulle mycket vara vunnet. Dessa jordbrukare är ofta äldre, utslitna av hårt arbete, och många av dem är handikappade, men de borde med hjälp av vissa rationaliseringsåtgärder kunna arbeta vidare. Enligt en utredning lär det finnas ca 25 000 jordbrukare som är handikappade på ett eller annat sätt, men som vi vet från tidigare debatter här i riksdagen har de ingen möjlighet att få den näringshjälp som andra handikappade företagare kan få. De är diskriminerade därvidlag. I reservationen 3 föreslås att stöd skall utgå även till deltidsjordbrukare. Modern jordbruksteknik kan ju tillämpas även på litet mindre enheter, som vi vet, och jag tycker faktiskt att vi borde ha plats i vårt samhälle för denna brukningsform. Dessa brukningsenheter bidrar till att bevara en levande landsbygd, och jag tror för min del att det är det billigaste sättet att bedriva landskapsvård. Utskottets värderade ordförande har mycket ingående berört reservationen 4, och jag kan väl i stort sett instämma i de synpunkter som han framfört, inte minst när det gäller vad han sade om skogspolitiska utredningens förslag, där man inte tar hänsyn till skogen i det här sammanhanget. Jag är själv företagare med ett kombinerat jordbruk, och jag vet vilka problem det skulle bli, om vi inte fick bedriva skogsvård och skogsavverkning på det gamla vanliga sättet. Här i landet har så långt vi kan blicka tillbaka jord och skog hört samman, och det finns ingenting som säger att den kombinationen skulle vara mindre lämplig nu än tidigare. Inom moderata samlingspartiet har vi den bestämda uppfattningen att detta är en utomordentligt bra kombination för dessa företagare både från sysselsättningssynpunkt och från ekonomiska synpunkter. Reservationen 5 gäller vidgad rätt till driftslån. I dag utgår driftslån endast i samband med en sammanslagning av fastigheter eller tillträde av fastigheter, vid arrende eller vid en genomgripande produktionsomläggning. Vi föreslår i reservationen att denna stödform även skall kunna utgå t.ex. i samband med investeringar av mera begränsad omfattning, som syftar till att åstadkomma bättre arbetsförhållanden eller rationellare drift. Herr talman! Jag skall nöja mig med dessa korta kommentarer till en del av de reservationer som berör jordbruksutskottets betänkande nr 16. Ingen av dessa reservationer begär något högre anslag. Vi begär en annan fördelning av de medel som finns tillgängliga, och vi har på några områden medel som inte är helt utnyttjade från tidigare år. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som fogats till jordbruksutskottets betänkande nr 16.

Herr talman!

Jag böjde mig där inför uppgiften att denna fråga mycket snart kommer att tas upp av 1972 års jordbruksutredning. Några få statistiska uppgifter har här redan berörts för att antyda utvecklingens snabbhet och riktning. Betydligt mer än en tredjedel av den odlade åkerarealen har övergivits eller planterats med skog sedan 1930. Sverige har nu i runt tal 3 miljoner hektar odlad jord och beräknas vid något minskad nedläggningstakt ha 2,5 miljoner hektar 1980. Antalet brukningsenheter minskade under 1950-talet årligen med i genomsnitt 5000 och under 1960-talet med 8 000. Den aktuella takten i minskningen av antalet jordbruksenheter visas av de bägge senaste officiella jordbruksräkningarna. 1966 års jordbruksräkning redovisar 186 267 enheter över 2 hektar, 1971 års jordbruksräkning 150 014 enheter över 2 hektar. Tydligen släpar räkningen något efter. Antalet enheter är i verkligheten lägre än vad som officiellt uppgivits. Rimligen kan denna trend inte fortsätta hur länge som helst. Med samma snabba minskning under ytterligare 20 eller 25 år skulle hela det svenska jordbruket reduceras till en enda enhet. Ett avsnitt ur 1973 års statsverksproposition — s. 16 i bil. 11 — ger en koncentrerad bild av denna utveckling. ”Antalet i jordbruket förvärvsarbetande minskade under perioden 1950—1965 med knappt 5 Z per år. En analys av de delresultat som hittills publicerats från 1970 års folkräkning visar att antalet förvärvsarbetande inom näringen minskat i ännu snabbare takt under perioden 1965—1970. För de 20 län som hittills bearbetats visar näringsgrenshuvudgruppen jordbruk, skogsbruk m.m. en genomsnittlig årlig minskning med knappt 8 26 per år under denna period. Förändringstakten är dock inte likartad över hela landet.

Vi godkänner inte heller den slappa, hjälplösa politik som innebär ökad arbetslöshet och undersysselsättning i stället för en kraftfull regionalpolitik och en mobilisering av väldiga outnyttjade arbetskraftstillgångar. Jordbrukarna i Norrland, Dalarna och Värmland har bara i undantagsfall fått en rejäl chans att övergå från småbruk till stordrift. Ett främjande av det kooperativt drivna jordbruket skulle utan tvivel bilda ett konstruktivt alternativ, i vissa bygder det enda alternativet till den nedläggningsoch avfolkningspolitik som på många håll varit förhärskande. Den politiken har verkligen inte varit billig när det gällt beredskapsarbeten, omskolning och utflyttning av alla jordbrukare som kastats ut i arbetslöshetskön, och den har inte heller varit billig i form av mänskliga tragedier. Men det är uppenbart att de möjligheter till samdrift, till kooperativt jordbruk, som hittills funnits inte har varit attraktiva. Från tillkomsten av lagen om sambruksföreningar 1948 hade fram till 1970 bildats fem sambruksföreningar: Ryds i Östergötlands län 1951, Tarvs i Stockholms län 1952, Hörnsjöfors i Västmanlands län 1952, Lessebo i Kronobergs län 1953 och Gudhems i Skaraborgs län 1959. År 1970 fanns bara Gudhems och Hörnsjöfors sambruksföreningar kvar. Ryds, Tarvs och Lessebo sambruksföreningar hade tvingats upphöra på grund av ekonomiska svårigheter. I fortsättningen har tillkommit en. Lantbruksstyrelsen köpte 1971 Stäholm, ett av de största jordbruken i Västmanland, för att — som det hette i en tidningsartikel ”där göra experiment med en sambruksförening”. Enligt samma artikel skulle sambruksföreningen, som kommer att driva jordbruket med dess 321 hektar åker, få fyra delägare: en lantmästare, en driftsledare och två som hittills varit lantarbetare. De betecknas som ”mycket kvalificerade jordbrukare”.

För att förebygga varje möjlighet till vantolkning vill jag än en gång kategoriskt deklarera att vänsterpartiet kommunisterna vill slå vakt om de jordbrukare som brukar sina egna gårdar och att vi stöder de åtgärder som krävs för en effektivisering av familjejordbruken genom yttre rationalisering och inre rationalisering. Men statistiken är obeveklig. Sedan många år läggs driften ner vid mellan 5 000 och 10 000 jordbruksenheter om året, dvs. att i runt tal en gård läggs ner varje timme av dygnet varje dygn på året. Och de kvarvarande jordbruken, t.ex. många av dem som genom lantbruksnämndernas aktiva inköpsoch försäljningsverksamhet bildats av ett flertal småbruk och blivit stora, rationella enheter, har inte sällan blivit omänskligt betungande för innehavaren. Inte så få av dem som blivit ägare till dessa KR-jordbruk eller SR-jordbruk har blivit fastkedjade vid en obegränsad arbetstid och ständiga ekonomiska svårigheter. Storjordbruket på slättlandet i södra Sverige är i stort sett utom räckhåll för de ungdomar som har utbildning, energi och intresse för jordbruket som yrke. För dem som till äventyrs tror att alla gårdarna i de främsta jordbrukslänen brukas av de egna ägarna kan en tabell över andelen arrenderade brukningsenheter och andelen arrenderad åkerareal i fyra län år 1971 vara en tankeställare. I Södermanlands och Östergötlands län brukas ganska exakt halva åkerarealen av arrendatorer, i Malmöhus län 41 procent och i Skaraborgs län 33 procent. Men därtill kommer alla de gårdar som brukas formellt av ägaren men i realiteten av andra än ägaren. Ett vanligen oöverkomligt och ständigt växande problem för dem som önskar etablera sig som aktiva jordbrukare på egen gård är fastighetsprisernas ständiga stegring. För de yngre jordbrukare som inte händelsevis ärvt gård och rörelsekapital är det svårt, ofta omöjligt att starta eget jordbruksföretag. Spekulationen i egendomar i attraktiva delar av landet har drivit priserna långt utom räckhåll för den jordbrukare som inte har en förmögenhet och är villig att avstå från bankräntan på den. Den kapitalist däremot som har en miljon kronor i beskattningsbar förmögenhet kan betala denna miljon för en jordbruksfastighet som är taxeringsvärderad till en halv miljon och därmed klara sig undan skatten på halva sin förmögenhet. Det är på detta sätt vi kommer att få ett halvfeodalt system med ”absentee landlords”, dvs. godsägare bosatta i storstäderna eller utomlands, som de verkliga bönderna i vissa andra delar av världen har tvingats att t.o.m. gå i gerillakrig emot. Såvitt jag vet har den sittande sambruksutredningen inte presterat någon epokgörande lösning på dessa problem, i varje fall inte offentligt ännu. Det har antytts att de ursprungliga direktiven i stort sett skulle begränsa utredningens verksamhet till ett abstrakt broderande och knypplande på den gamla lagtexten om sambruksföreningar. Jag vet inte om detta är en korrekt uppgift eller om det är nedrigt förtal. Herr Persson i Skänninge som hör till utredningen kanske kan ge besked. I varje fall tycker jag inte att man kan bara begränsa diskussionen om jordbrukets former till frågan om familjejordbruk eller deltidsjordbruk. Jag tycker också att man bör ta in frågan om kooperativt jordbruk och de möjligheter som den jordbruksformen skulle kunna ge en hel del ungdomar, som är intresserade av jordbruk men som inte nu har någon möjlighet att ge sig in i detta yrke.

Fru talman! Det statliga finansieringsstödet till jordbrukets rationalisering, som utgår i form av lånegarantier och bidrag, är ju begränsat till sådana åtgärder som bedöms samtidigt vara önskvärda ur allmän synpunkt, samhällsekonomiskt motiverade och lönsamma ur företagsekonomisk synpunkt. Stödet utgår utan någon begränsning uppåt i fråga om företagets storlek, men däremot lämnas inte stöd till deltidsjordbruk. När det gäller kombinerade företag krävs att jordbruksdelen skall beräknas ge godtagbar timersättning för insatt arbete och fullgod ränta på insatt kapital. Dessutom krävs att en väsentlig del av sysselsättningen för minst en man kan erhållas i jordbruksdelen och att jordbruksdelens betydelse ur ekonomisk synpunkt är väsentlig för den som söker stödet. Dessa bestämmelser har utsatts för ganska stark kritik. De har på ett olyckligt sätt låst lantbruksnämnderna till bedömningar som är snävt begränsade till enbart jordbruksdelen i de brukningsenheter för vilka lånegarantier eller bidrag begärts. Dessa problem har nu tagits upp i en rad motioner som behandlas i föreliggande betänkande. Jag vill, fru talman, för min del beklaga att utskottsmajoriteten inte tycks ha något större intresse av att nu gällande bestämmelser ses över på de punkter som har tagits upp i reservationerna 1—6. Dessa reservationer gäller bl.a. successiv uppbyggnad av familjeföretag, rationaliseringsstöd till deltidsjordbruk och stöd till kombinerade jordoch skogsbruksföretag. Dessa frågor har tagits upp av talare tidigare i debatten, och jag skall därför begränsa mig till att anföra bara en enda kompletterande synpunkt. Det är enligt min mening av utomordentlig vikt att vi så snart som möjligt får en utvärdering av lantbruksnämndernas hittillsvarande verksamhet så att vi kan klara ut hur nu gällande bestämmelser har inverkat på utvecklingen. Den s.k. lantbruksekonomiska samarbetsnämnden har tillsatt en rationaliseringsgrupp, som skall göra en omfattande undersökning i syfte att analysera rationaliseringsutvecklingen i det svenska jordbruket. Gruppen skall ta upp frågor om företagsformer och företagstyper, och 101 man skall analysera effekten av den hittills förda rationaliseringspolitiken och också hur lantbruksnämndernas verksamhet påverkar utvecklingen. Om vi i den fortsatta debatten om jordbrukets rationalisering skall stå på någorlunda säker mark, så är det nödvändigt att vi analyserar t.ex. driftresultaten vid de relativt stora företag som har byggts upp med statligt stöd och att vi även får möjligheter att jämföra deras driftresultat med de resultat som uppnås vid konventionella familjejordbruk av mera måttlig storlek. Så vill jag, fru talman, säga några ord om de problem som behandlas i reservationen 7. Den formella handläggningen vid lantbruksnämnderna lämnar ur demokratisk synpunkt, synes det mig, en del övrigt att önska. Beslutsfattandet sker i former som inte riktigt hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Hur fastställs exempelvis den framtida fastighetsbildningen för en by med två eller flera jordbruksfastigheter? När det första förvärvstillståndet som berör byn handläggs inom nämnden, har denna självfallet kännedom om köparens och säljarens önskemål, och man inhämtar även ortsombudets synpunkter. Men det beslut som fattas kan vara av utomordentligt stor betydelse även för byns övriga lantbrukare, eftersom det redan på detta tidiga stadium i många fall avgörs vilka fastigheter som skall bestå som självständiga enheter och också förstärkas med ytterligare mark. När sedan skissen över byns framtida fastighetsbildning föredras i strukturdelegationen, har de fyra eller fem förtroendevalda ledamöterna ofta med vid bordet ett större antal tjänstemän ur den statliga länsförvaltningen, och i många fall sitter landshövdingen som ordförande. Nu är lantbruksnämndernas formella handläggning egentligen en del av den stora länsdemokratifrågan, som vi rimligtvis inte kan ta upp till behandling här. Men vi måste försöka åstadkomma förbättringar inom det nuvarande systemets ram för att öka medborgarinflytandet och då främst för dem som är berörda av de beslut som fattas inom lantbruksnämnderna. Där har åtskilliga uppslag diskuterats. Gode män vid handläggningen av jordförvärvsärenden är ett uppslag, ett annat är att ortsombudet dels skulle utses av annat organ än lantbruksnämnden, förslagsvis av kommunerna, dels ha närvarorätt vid handläggning av ärenden inom det egna området. Ytterligare en tanke är att man skulle på något sätt försöka ge samtliga ägare till jordbruksfastigheter tillfälle att yttra sig om jordförvärvsärenden inom den egna byn. Det pågår för närvarande inom alla områden en strävan att demokratisera beslutsprocessen i det svenska samhället. Då är det mycket viktigt, synes det mig, att det område inom vilket lantbruksnämnderna verkar inte blir bortglömt i dessa strävanden. Därför finner jag det utomordentligt viktigt, fru talman, att de synpunkter som förs fram i reservationen 7 så snabbt som möjligt kommer upp till diskussion och att de blir tillgodosedda. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till samtliga de reservationer som har fogats till jordbruksutskottets betänkande nr 16.

Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 16 behandlar en hel del krav som vi från centerns sida har fört fram under många år. Ett flertal talare har argumenterat för de sju reservationer som föreligger. Jag kan i stort sett instämma med dessa talare, men jag har ett litet tillägg att göra. Jag kommer från en bygd som till stor del består av mindre jordbruk, och jag går så långt att jag säger att våra nuvarande rationaliseringsbestämmelser i många fall hämmar jordbrukets rationalisering. Jordbruk och skog är en bra kombination. Vi har också många andra kombinationer som är bra: ett stödjordbruk tillsammans med ett annat arbete, tillsammans med en annan rörelse, tillsammans med ett säsongarbete e. d. En sak som vi bör ha med i bilden är att kvinnan i familjen ofta saknar annan sysselsättning än arbetet i jordbruket, och sett ur den synpunkten fyller dessa stödjordbruk en mycket stor uppgift. Vi har ju i det här landet en stor arbetslöshet, och en mjukare rationaliseringslagstiftning skulle enligt min mening starkt bidra till ökad sysselsättning och bättre utkomst. Det går helt enkelt inte att åstadkomma stora jordbruk på en gång. Det är bara på det sättet att så många jordbruk krävs för detta, och de blir inte lediga på en gång. Därför måste en successiv uppbyggnad på allt sätt stödjas. Detta gäller också det kombinerade jordoch skogsbruket och de andra kombinationer jag nämnde. I glesbygdsutredningen har vi påtalat nödvändigheten av att satsa på det mindre jordbruket — det gäller då speciellt Norrland och skogslänen. Vi kan konstatera att det har gjorts en hel del i form av B-stöd o. d. på senaste tiden, men det räcker helt enkelt inte — det är många som ändå inte kommer med här. Det system som vi för närvarande har innebär, när det inte kan ske en successiv uppbyggnad och när man inte kan stödja de mindre jordbruken och kombinationsjordbruken, att landskapet förslummas och åkrar växer igen. En smidigare rationaliseringspolitik skulle ge mer liv åt bygderna. Många skulle som sagt kunna få en inkomstförbättring, och framför allt skulle lantbruksnämnderna kunna vinna större förståelse för sitt arbete. Det talas mycket om människors valmöjligheter och valfrihet, och vi vill alla att människorna skall få leva i en god miljö. Men jag tycker att dessa rationaliseringsbestämmelser rimmar dåligt med denna vår vilja och strävan. Den tvångsstyrning man här vill åstadkomma med den nuvarande rationaliseringspolitiken hämmar enligt min mening i stället rationaliseringen. Därför bör reglerna ses över. Men utskottsmajoriteten har inte heller i år haft förståelse för dessa problem. Fru talman! Jag vill yrka bifall till samtliga reservationer vid jordbruksutskottets betänkande nr 16.

Fru talman! Får jag redan så här inledningsvis ställa en fråga till herr Jonasson: Det jordbruksföretag i Värmland som jag tog upp och redovisade i utskottet och som hade fått sitt ärende avgjort vid plenum i lantbruksstyrelsen, var det ett exempel på en successiv uppbyggnad? Herr Jonasson kanske vill fundera på den saken en stund. Rationaliseringsbestämmelserna och riktlinjerna för den nuvarande jordbrukspolitiken fastställdes 1967. Det beslut som då fattades innebar att stöd skulle kunna utgå till uppbyggnad av företag som på sikt bedömdes kunna bli effektiva. Enligt den då avgivna reservationen skulle stödet inriktas på företagsenheter med en ekonomiskt optimal kombination av arbete, mark och kapital — detta skrev de borgerliga ledamöterna under, med undantag för herr Waldemar Svensson i Ljungskile och högermannen herr Heggblom. Herr Jonasson och herr Hansson i Skegrie, partivänner och Lantbruksförbundets representanter, stod bakom formuleringen. Eftersom frågan om komplettering av jordoch skogsbruksfastigheter var den som herr Hansson i Skegrie först tog upp ber jag att få uppehålla mig något vid den. Enligt bestämmelserna skall den investering som görs i jordbruksdelen i ett kombinerat jordoch skogsbruk ge förräntning på det kapital som där sätts in. Jag har här två ärenden där det har utgått stöd. Båda har underställts och avgjorts i lantbruksstyrelsens plenum. Jag ber att få föredra dem. Och jag frågar nu herr Hansson i Skegrie om detta är kombinerade företag. Det ena är från östra Sverige och det andra från de norra delarna av landet. I det första fallet hade vederbörande 18 hektar åker och 250 hektar skogsmark. Han sökte bidrag för att bygga om djurstallarna, och lantbruksnämnden beviljade honom en lånegaranti på 165 000 kronor och ett avskrivningslån på 50 000 kronor. Ärendet underställdes sedan lantbruksstyrelsen i januari, styrelsen fastställde beslutet. Jordbrukaren fick alltså sin lånegaranti beviljad. Det andra fallet — jag skulle kunna ta flera exempel men skall inte trötta kammarens ledamöter — visar också hur man stöder kombinerade jordbruksföretag. En jordbrukare som hade 90 hektar skog och 11,5 hektar åker sökte lånegaranti för ombyggnad av ekonomibyggnader. Det ärendet godkändes av lantbruksnämnden och underställdes lantbruksstyrelsen, där det bifölls. Jag skall redogöra för de tillämpningsbestämmelser som finns på området och som har utfärdats i enlighet med det beslut riksdagen fattade år 1967. Det verkar som om just det beslutet har dominerat den här diskussionen.

I en driftsekonomisk plan i detta sammanhang skall införas även de ytterligare rationaliseringsåtgärder, som bedöms vara möjliga att vidtaga på kortare eller längre sikt. Möjligheterna till successiv uppbyggnad skall sålunda tillvaratagas.” Jordbruksutskottet gjorde också ett uttalande att man skulle kunna komplettera med arbete i egen skog.

Fru talman! Jag har velat säga detta därför att jag tror att man skall göra klart för sig att man ingalunda, som herrarna här vill göra gällande, vägrar ge stöd till kombinerade företag. Låt mig sedan gå över till vad herr Leuchovius sade, nämligen att den politik som förts gynnar de stora företagen och att de små får sitta emellan. Jag har bett lantbruksstyrelsen att titta på hur det gått till under åren 1968-1970 — det är de senaste uppgifter jag har. När det gäller lånegarantiramarna för den yttre rationaliseringen har 80 procent gått till jordbruk under 50 hektar och 20 procent till jordbruk över 50 hektar. När det gäller inre rationalisering är siffrorna 71 procent för jordbruk under 50 hektar och 29 procent för jordbruk över 50 hektar. Herr Hansson i Skegrie tvivlar på dessa uppgifter. De är hämtade från lantbruksstyrelsen, och det finns möjligheter att kontrollera dem där. Jag skall inte ägna så mycket tid åt herr Takmans anförande. Han har inte fogat någon reservation till betänkandet, endast ett särskilt yttrande, men han ställde en direkt fråga till mig. Han har uttalat några skämtsamma ord i ett särskilt yttrande angående sambruksutredningen. Jag kan emellertid inte avslöja vad den utredningen kommer att leda till, men jag kan säga så mycket som att det beräknas att den skall lägga fram sitt betänkande under detta år. När så sker får alltså herr Takman och andra möjlighet att ta ställning till dess resultat. Jag vill påpeka att herr Takman begick ett fel. Han sade att av de sambruksföreningar som tidigare hade verkat — vi har haft sex, och det är korrekt — två hade fått upphöra på grund av ekonomiska svårigheter. Han nämnde bl.a. Ryd i Östergötland. Den gården känner jag ganska bra till, eftersom den inte ligger så långt från min bostadsort. Man frångick inte den gården på grund av ekonomiska svårigheter, utan marken togs i anspråk i samband med byggnationen av Linköpings universitet. Det var alltså inga ekonomiska bekymmer som gjorde att Ryds sambruksförening upphörde. Detsamma gällde, om jag inte minns alldeles fel, Lessebo. Där behövde kommunen — eller om det var företaget — marken för annat ändamål. Det var i Tarv man hade ekonomiska bekymmer och fick lägga ned verksamheten Men jag håller med herr Takman om att det inte går fort på detta område. Vad det kan bero på vet jag inte. Det är möjligt att vi kan ordna dessa frågor på ett bättre sätt när sambruksutredningen framlagt sitt förslag. Låt mig sedan ta upp den fråga som herr Hansson i Skegrie inledde med. Han sade att deltidsjordbruken i framtiden säkerligen kommer att spela en mycket dominerande roll. Det är möjligt. Jag tror att vi kommer att få uppleva en betydande omvälvning på detta område. Jag ger herr Hansson i Skegrie rätt i att vi säkerligen kommer att få ett helt annat utnyttjande av maskinparken. Det är möjligt att leasingföretagen går in där — det har man kanske redan börjat göra på sina håll. Det är alltså möjligt att utvecklingen går i den riktningen. Jag skulle sedan vilja säga ett par ord till herr Enlund, som är med i 1972 års jordbruksutredning. Han frågade varför vi inte skulle kunna vara med om att analysera den utveckling som skett sedan 1967 års beslut fattades. Herr Enlund som sitter med i 1972 års jordbruksutredning vet ju att utredningen har i uppdrag att göra det. Eftersom herr Enlund tillhör utredningen, är det väl rimligt att han avvaktar det resultat utredningen kommer fram till. Herr Enlund tog upp frågan om handläggningen av dessa ärenden i lantbruksnämnderna — det har för övrigt också centerpartiet gjort i sin motion. Han sade att det inte är en demokratisk handläggningsordning som här förekommer. Hur utses då nämnderna? Jo, de utses av landstingen och av Kungl. Maj:t. De utses alltså under helt demokratiska former. Inte tillräckligt demokratiska, säger herr Enlund; tjänstemännen påverkar besluten och därför är det bättre att man har gode män i stället. Jag tror inte det, herr Enlund. Jag har haft möjlighet att följa tjänstemännens agerande från den centrala plats som lantbruksstyrelsen är. Att de tjänstemän som handlägger dessa ärenden är precis lika besjälade som någon annan av en önskan att nå resultat som är till gagn för den enskilde jordbrukaren. Jag tycker att det var en insinuation herr Enlund gjorde sig skyldig till när han ville göra gällande att tjänstemännen, eftersom de ofta är flera än de valda ledamöterna, skulle kunna påverka besluten. Jordbrukarna har representanter i dessa nämnder och kan följaktligen följa frågorna. Är det strukturdelegationen som avgör dem, kan två ledamöter föra dem till nämnden, eller till lantbruksstyrelsen för att få besluten prövade. Ortsombuden skall, säger herr Enlund, utses på annat sätt än för närvarande. Det är kommunerna som skall göra det och inte lantbruksnämnden. När lantbruksnämnderna skall utse ortsombud tillfrågas kommunstyrelsen i vederbörande kommun om vem de har att föreslå. Den som kommunen föreslår väljs också av lantbruksnämnden till ortsombud. Därför är det kommunerna som påverkar just valet av ortsombud. Centerpartiet säger i sin motion att ortsombuden borde få vara med vid handläggningen av de här frågorna. Jag tror emellertid att om man skulle fråga ortsombuden, om de är villiga att vara med, skulle man få ett nej till svar. Deras arbete är ganska grannlaga, och när de har avgivit sitt yttrande skriftligt till lantbruksnämnden vill de självfallet inte agera mera — då har de redan tagit ställning. Skulle de sedan sitta med vid det bord där frågorna avgörs, skulle de komma i en bekymmersam situation. Fru talman! Jag har ställt en fråga till herr Jonasson och hoppas att få svar på den. Jag skall därför inte fortsätta längre med dessa frågor. Herr Hansson i Skegrie berörde den skogspolitiska utredningen — vilket jag också visste att han skulle göra — och sade att den frågan kommer att tas upp här gång efter annan. Det är heller ingen nyhet; vi vet att ni kommer att göra det. Den kommer att tas upp här, herr Hansson, även långt efter det att herr Hanssons och mina möjligheter att utnyttja denna talarstol för att föra fram våra synpunkter har upphört. Det hade varit mera korrekt om herr Hansson velat tillstå att utredningen av vissa orsaker har lagts åt sidan i väntan på resultatet av vidare utredningar, som centerpartiet borde kunna avvakta. Men vi får väl ta upp den diskussio nen. Vi fick göra så när det gällde 1967 års jordbruksbeslut. Detta har i dag i stort sett accepterats av jordbrukarna, och jag gissar att vi får ta upp en diskussion också om skogspolitiken i framtiden — kanske något annorlunda utformad än vad skogspolitiska utredningen har skisserat den; vad vet jag. Jag har inte läst utredningen i detalj och känner därför inte närmare till vad som står i den. Jag skall sluta mitt anförande med att säga ett par ord om hur det var när jag kom in i riksdagen i slutet av 1940-talet. Redan då började urbaniseringen, som väl alla känner till. Då var det lantarbetarna och de anställda som lämnade gårdarna därför att den tekniska utvecklingen gjort dem överflödiga. Jag har inget minne av att vi förde en så inflammerad debatt då som nu om att servicenäringarna på landsbygden skulle komma att undanröjas på grund av att lantarbetarna försvann. Sådana tongångar hördes mycket sällan. Nu har turen att lämna gårdarna kommit till den grupp som äger marken, eftersom de har för dåligt underlag för sin försörjning och i vissa fall tvingas att flytta. Därför uppstår det debatt kring de här frågorna. Men det är klart att de anställda var det lätt att flytta. De ägde ingenting mer än sitt bohag, fastän de hade arbetat på gårdarna i hela sitt liv, och trots att många av dem i sina trånga kök måst dela säng med barnen och alltså kände den bostaden som sitt hem, kunde de ingenting göra åt situationen, utan de fick acceptera utvecklingen. Jag kan säga herr Hansson i Skegrie att vi i det förbund som jag tillhörde inte på något vis ville sätta käppar i hjulet för den utveckling som vi ändå trodde var oundviklig, utan att vi i stället försökte göra det så drägligt som möjligt för dessa människor. Vi visste att utvecklingen inte gick att stoppa, och därför försökte vi anpassa oss till den. Jag tror man skulle vinna mycket på att jordbrukets företrädare från den här talarstolen — och från andra också — vore medvetna om detta faktum. Jag kan gärna säga att jordbrukarna i det här landet skall ha precis samma betingelser som alla andra människor. De är en grupp — jag vågar påstå det — som utför ett arbete väl så nyttigt som något annat, och det är en skicklig yrkeskår som vi har kvar inom vårt jordbruk. Jag vågar nog ändå säga att den har stöttats upp av den politik som har förts på detta område. Vi har under alla dessa år, ensamma eller i samarbete med centerpartiet och tidigare bondeförbundet, fört en enligt vår uppfattning jordbruksvänlig politik. Ingen kan få mig eller någon annan att tro att vi från vårt partis sida har försökt göra ett proletariat av småbrukarna. Nej, herr Hansson i Skegrie, vi skall i vårt parti arbeta för att försöka göra det drägligt för dessa människor i så stor utsträckning som det över huvud taget är möjligt.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

Fru talman! Herr Persson i Skänninge hänvisade till ett fall i Värmland som hade avgjorts av lantbruksstyrelsen. Det finns säkert många exempel på att både lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna har gjort ett bra arbete. För att jag inte skall bli missförstådd vill jag tydligt och klart säga ifrån att lantbruksnämnderna behövs — de gör ett bra arbete och har en mycket viktig uppgift att fylla. Jag hör definitivt inte till dem som vill ha bort lantbruksnämndsinstitutionen. Med hänsyn till de förhållanden som jordbruket har att arbeta under i framtiden är den helt enkelt nödvändig. Med nuvarande bestämmelser riktar man emellertid in sig på större jordbruk. Och det är inte fel att man gör det, där det är nödvändigt och där de större jordbruken passar in i bilden. De unga jordbrukarna måste hjälpas och stödjas, det är oundvikligt. Från ekonomisk synpunkt har de ingalunda någon dans på rosor. Men det bör inte hindra att man för jordbruket i dess helhet och för landets olika områden försöker få fram en smidigare rationaliseringspolitik som ger möjlighet till en successiv uppbyggnad. Det är bättre att man får en sådan än att ingenting görs, utan markerna växer igen. Frågan gäller också möjligheten att ge stöd till kombinationsjordbruk i olika former. Vi vill ge lantbruksnämnderna bättre möjligheter att arbeta på en bredare bas. Det skulle också, som jag sade förut, ge lantbruksnämnderna och tjänstemännen en betydligt större förståelse. Med våra förslag vill vi förbättra, herr Persson i Skänninge, och inte försämra. De praktiska erfarenheterna har visat att vi behöver få en uppmjukning på detta område. Det är den vi är ute efter.
Fru talman! Det är väl riktigt som herr Persson i Skänninge säger att skogspolitiska utredningen kommer att tas upp i denna kammare någon gång. Men i vilken form kommer den att tas upp? Det funderar vi litet över. Jag beklagar att herr Persson och jag inte kan vara med vid det tillfället. Jag är faktiskt orolig över vad det förslaget kan komma att innehålla. Som herr Persson i Skänninge meddelade har förslaget för tillfället ”sopats under mattan”. Och för all del, där har det gott sällskap med kyrka—stat-förslaget och förslaget om Vindelälven — det blir en försvarlig buckla på den där mattan. Men vad man sopar under en matta ligger kvar och kan tas fram igen. Vad vi är ute efter är att få klarare besked om det avgiftssystem som har föreslagits, vilket jag anser skulle vara ett dråpslag mot det kombinerade jordbruket. Vad jag förvånar mig över är om denna utrednings majoritet arbetat fullkomligt utan kontakt med regeringspartiet i övrigt och därför har kunnat komma fram till ett sådant förslag som man gjort. Det var intressanta uppgifter herr Persson i Skänninge gav när det gäller lånen till de kombinerade jordbruken. Det är omöjligt att avgöra vilka bedömningar man gjort i enstaka fall. Men om det är så, som herr Persson i Skänninge säger, att man verkligen beviljar lån till dessa kombinerade jordbruk och inte tar speciell hänsyn till jordbruksdelen, varför skall vi då ha kvar denna olyckliga bestämmelse från 1967? Då är den ju överflödig och kan tas bort — det är det reservanterna är ute efter. De siffror herr Persson nämnde tar jag med ett litet leende. Det beror nämligen på hur man räknar. Räknar man i procent av antalet lån, kan det bli många lån till det mindre jordbruket. Men om man tar hänsyn till att 75 procent av våra jordbruk ligger under 20 hektar, blir procentandelen utslagen på den stora massan jordbruk ganska liten i förhållande till antalet jordbruk. Man kan läsa siffror på mer än ett sätt, och vi läser var och en siffrorna på det sätt som passar oss — jag respekterar emellertid herr Perssons siffror också om man läser dem som han gör.
Fru talman! Det problem jag tog upp i mitt anförande har inte sopats under mattan som så många andra problem, men man har hela tiden hänvisat till att frågan om sambruksföreningar kommer att tas upp när betänkandet kommer, och detta väntar vi fortfarande på. Jag tyckte inte att jag kunde förbigå frågan om kooperativt jordbruk i det här sammanhanget, utan jag kände mig förpliktigad att ta upp detta såsom en och kanske mycket lyckad väg när det gäller jordbrukets rationalisering. Men sedan gjorde herr Persson i Skänninge en korrigering när det gäller de sambruksföreningar som jag sade hade gått under på grund av ekonomiska svårigheter: Ryds, Lessebo och Tarvs sambruksföreningar. Det är inte alltid man kan hitta originalen till sina uppgifter, men jag har det här. Jag har tagit denna mening ur den mest auktoritativa av alla skrifter i detta sammanhang, nämligen sambruksutredningens PM av den 21 november 1969 som är undertecknad av utredningens sekreterare. Promemorian har rubriken ”Översikt över frågan om sambruksföreningar — några historiska uppgifter”. På s. 2 heter det: ”Ryds, Tarvs och Lessebo sambruksföreningar har sedermera upphört på grund av ekonomiska svårigheter.” Jag är tacksam för herr Perssons korrigering. Den tyder på att det kan finnas även andra skäl till att det inte finns fler sambruksföreningar.
Fru talman! Jag tycker att det är litet egendomligt att herr Persson i Skänninge hänvisar till 1972 års jordbruksutredning som vi båda tillhör. Den utredningen har inte i uppdrag att se över rationaliseringspolitiken, och det är det uppdraget som de ledamöter som står bakom reservationen 6 vill ge utredningen. När det gäller frågan om handläggningen i lantbruksnämnderna lägger herr Persson i Skänninge in litet för mycket i mitt anförande, om han menar att jag skulle ha uttalat kritik mot tjänstemännen i de nuvarande lantbruksnämnderna. Jag är helt övertygad om att man handlägger ärendena med största noggrannhet och oväld. Men här finns det faktiskt en utredning som talar om hur förtroendemännen upplever sin situation dels i den statliga länsförvaltningen i dessa nämnder, dels i de kommunala sammanhangen. Länsdemokratiutredningen gjorde genom sitt sekretariat en intervjuundersökning bland förtroendemän, varvid framkom att man upplevde en väsentlig skillnad. All kommunal verksamhet äger rum inom ramen för en total kommunal budget, som står i direkt samband med det politiska ansvaret gentemot väljarna och det politiska förtroendet i fullmäktige. Då är det väsentligt annorlunda inom den statliga länsförvaltningen. Detta tar jag ur länsdemokratiutredningens betänkande Förvaltning och folkstyre. Dessa lekmannanämnder i den statliga länsförvaltningen har ingen ekonomisk självständighet, och deras verksamhet knyts endast ytligt till den regionala utvecklingen i övrigt. Intervjuundersökningen visade också såsom något ganska karakteristiskt att de lekmannaledamöter som utses av landstinget avlägger rapport om arbetet i nämnden varken inför partigrupperna i landstinget eller för någon av styrelserna eller utskotten i landstinget. Jag sade i mitt tidigare anförande att detta är frågor som egentligen hör hemma i ett större sammanhang, nämligen när det gäller länsdemokratin i allmänhet. Jag har emellertid fört dem på tal, fru talman, därför att jag under inga förhållanden kan dela herr Perssons belåtenhet med den nuvarande ordningen.
Fru talman! Eftersom herr Persson i Skänninge något berörde de direktiv som ligger till grund för rationaliseringen och även den reservation som där finns, skulle jag vilja komplettera hans framställning med att säga att man ofta misstolkar de få ord som Waldemar Svensson fogade till de direktiv som skulle komma. Waldemar Svensson gick alltså med på den rationalisering han ansåg riktig men tillfogade de enkla orden att man även skulle se på de jordbruksegendomar, som på grund av sitt läge och sin beskaffenhet i övrigt är lämpliga som deltidsjordbruk. Detta har misstolkats många gånger. Man tror att man skall behålla alla gamla torp och småställen som finns. Det var aldrig Waldemar Svenssons tanke. Han tänkte inte enbart på jordbrukets bästa, utan det var för hela landsbygdens bästa han menade att detta skulle vara en tillgång. Jag tror för min del att det är nyckelorden i det hela. Om man följt reservanternas hänvisning, hade man sparat en hel del för svensk landsbygd, som kunnat bli av mycket stor betydelse för framtiden. Helt naturligt har vi olika erfarenheter från de skilda bygder vi kommer ifrån i detta långa land, men för min hembygd kan jag säga att det skulle inverka kolossalt mycket för bygden om alla deltidsjordbruk försvann. De utgör faktiskt kärnan i stora bygders liv och framtid. Det kan inte vara något fel att t.ex. en ägare av en mindre gård har tillfälle att fullgöra servicetjänst åt sina grannar och därigenom få en inkomst som jämte inkomsten från gården möjliggör en dräglig tillvaro för honom. Själva nyckelfrågan i den framtida rationaliseringen är att man tar till vara det som av gammal tradition har betytt mycket för svensk landsbygd.

Fru talman! Herr Jonasson och jag kanske inte skall fortsätta att diskutera längre. Jag frågade herr Jonasson: Betraktar herr Jonasson det ärende jag visade upp i jordbruksutskottet som en successiv utbyggnad av en gård? Ja, svarade herr Jonasson, det är riktigt. Han tyckte att det skall vara en successiv utbyggnad. Detta ärende hade avgjorts vid lantbruksstyrelsens plenum och utgjorde alltså praxis, som lantbruksnämnden i Värmland kunde arbeta efter. Då säger herr Jonasson att vi trots att vi har en utbildad praxis ändå skulle försöka ändra så att det blir en successiv utbyggnad. Jag tror inte det tjänar så mycket till att diskutera med herr Jonasson längre. Vi har skogspolitiska utredningen och kyrka—stat-utredningen. Det är bra med mattor ibland, säger herr Hansson i Skegrie. Ja, AP-frågan höll på att åka under mattan härom dagen. Lyckligtvis gjorde den inte det utan vi får möjlighet att diskutera den. Att man kan tolka siffror hur som helst det är jag väl medveten om, och statistik skall man ju vara väldigt försiktig med. Jag har varit det när jag använt dessa siffror, som jag fått av lantbruksstyrelsen. Jag tar dem för vad de är, jag har bara redovisat att så här ligger det till. Jag har inte gjort några kommentarer till dem utan de får stå för styrelsens räkning och jag gissar att den tar ansvaret. Så var det 1970 och är förmodligen så ännu. Nu vill jag vända mig till herr Enlund. Herr Enlund sade att vi inte var med på att analysera vad som skett efter 1967. Då sade jag att det skall vi titta på i 1972 års utredning och då finns det ingen anledning att i dag bifalla ett förslag, att ta upp den frågan nu. Sedan kommer herr Enlund in på frågan om demokratiseringen i lantbruksnämnden och säger att de jordbrukare som väljs in där av landstingen — det är ett par stycken i var och ett, tre i vissa — de lämnar inga rapporter till landstinget eller till sina partigrupper. Om det är riktigt skall de naturligtvis inte sitta där. Så stor makt har ni väl att ni i så fall kan ta bort dem; ni har väl någonting att säga till om i landstinget! Waldemar Svensson är i många hänseenden en klok karl, och vi skall väl inte diskutera vad han menade eller analysera hans tankegångar. Han stod inte bakom reservationen utan tillhörde majoriteten. Den skogspolitiska utredningen får vi möjligen tillfälle att diskutera vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Herr Persson i Skänninge efterlyser det speciella ärendet som gäller hur man klarade en successiv uppbyggnad. Det gällde en fastighet som hade ganska stor areal. Det var bra att det gick att ordna. Vad som är svårare är egentligen småbruken på mellan 2 och 10 hektar och något däröver. I fråga om dem skulle man kunna göra mycket på denna väg, men med nuvarande bestämmelser går det inte. Om man även tar in hela denna fråga, kommer man fram till att det här behövs bättre regler. Men, fru talman, jag håller herr Persson i Skänninge räkning för hans saklighet och kunnighet när det gäller jordbruksfrågorna, och jag vill också säga att jag håller jordbruksministern räkning för en hel del förbättringsförslag som härvidlag framkommit bl.a. efter påtryckning från centern, här tänker jag på både B-stöd och mjölkstöd. Men, herr Persson i Skänninge, man kan här göra mycket mera, vilket också behövs. Det är detta vi vill arbeta för. Om vi skall kunna klara regionalpolitiken och även sysselsättningspolitiken, måste vi få bättre möjligheter. Det går inte att klara dessa frågor ute i bygderna utan att vi satsar mer på de mindre jordbruken och kombinationsjord bruken.
Fru talman! I den intervjuundersökning som jag refererade gjordes säkerligen ingen skillnad när det gällde förtroendemännens yrkestillhörighet. Den utgör en redovisning av hur förtroendemännen själva upplever sin situation i de statliga länsnämnderna. Herr Persson i Skänninge säger att vi i jordbruksutredningen skall analysera resultatet av den förda jordbrukspolitiken. Självfallet skall vi göra det, men då uppkommer frågan, om man har den uppfattningen att det bör göras förändringar i de nuvarande bestämmelserna. Om jag fattade herr Perssons i Skänninge senaste anförande rätt, vill han ha den dörren öppen. Varför har då herr Persson i Skänninge motsatt sig det yrkande som finns i reservationen 6 om att jordbruksutredningen skall se över även rationaliseringspolitiken?
Fru talman! Nej, jag har inte sagt att vi skall se över denna rationaliseringspolitik. Redan från början sade jag att den rationaliseringspolitik vi nu för bara verkat i fem år, varför det inte finns anledning att göra någon översyn. Detta ingår inte i våra direktiv; men det är möjligt att vi kan komma in på denna fråga och då får vi göra ett ställningstagande då. Jag vill tacka herr Jonasson för vad han sade, för man bör ju ta till vara alla små ljusglimtar. Men jag står ändå lika frågande, herr Jonasson, och jag gissar att också kammaren gör det. Herr Jonasson säger att det var riktigt att det skedde i det nämnda fallet, men det går inte i fråga om smågårdarna. Men ge då ett förslag på hur vi skall göra, herr Jonasson. Jag har ju visat på fall i Värmland, där man successivt byggt upp en fastighet. I TV klockan 9 varje söndagsmorgon har visats ett jordbruksprogram, och de båda första programmen behandlade just rationaliseringsfrågorna. TV visade ett fall från Uppland och ett från Örebro. I dessa fall hade man successivt byggt upp fastigheterna. Vad är det då för tal ni för, när ni säger att man inte kan göra det med nuvarande bestämmelser.

Fru talman! I motionen 340 har föreslagits att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära förslag till åtgärder för att man inom ramen för jordbrukets rationalisering skall medge rationaliseringsstöd till deltidsjordbruk inom landets skärgårdsområden, dvs. de öar som saknar fast landförbindelse. Ett enhälligt utskott har funnit att detta förslag nära sammanhänger med frågan om ett utvidgat regionalpolitiskt jordbruksstöd, en fråga som riksdagen begärt att Kungl. Maj:t skall ge 1972 års jordbruksutredning uppdrag att ta upp. Utskottet anser därför att motionen inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Detta kan man beklaga med hänsyn till att det behövs snabba åtgärder på det området. Jordbruksutredningens arbete är redan tidigare omfattande och det kan därför antas ta lång tid innan resultatet av denna hemställan från riksdagen kan redovisas. Jordbruket har av ålder utgjort ett väsentligt underlag för befolkningens försörjning i skärgården. Dess betydelse har dock minskat, särskilt på de öar som saknar fast landförbindelse. Av topografiska skäl har jordbruket i skärgårdarna ofta drivits som deltidsföretag. Brukningsenheterna har med vissa undantag på de större öarna aldrig arealmässigt kunnat bli tillräckligt stora för att innehavaren skulle kunna få en full försörjning enbart av jordbruket. I vissa fall har man sökt kompensera detta genom att bedriva en intensivare odling. I andra fall har man kombinerat jordbruksdriften med andra sysselsättningar, där fisket har varit den väsentligaste. Under de senaste årtiondena har i takt med fritidsbebyggelsens utveckling och det rörliga friluftslivet uppkommit andra sysselsättningsmöjligheter. Minskningen av jordbruket i skärgårdsområdena har haft flera orsaker. På grund av bristande naturliga förutsättningar för rationell jordbruksdrift har det varit olönsamt. Binäringarna har minskat i betydelse, samtidigt som nytillkomna näringsfång inte alltid har kunnat utnyttjas, bl.a. beroende på svårigheter att förena arbete vid sidan om med själva jordbruksdriften. Att främja skärgårdsjordbruket blir därför i allt väsentligt ett kombinationsproblem. Det gäller att i jordbrukets sysselsättningsmönster inpassa andra sysselsättningar utanför jordbruket. Eftersom deltidsjordbruket i skärgården endast till en mindre del kan svara för innehavarens försörjning, måste det i fråga om storlek och utrustning anpassas till förekomsten och arten av andra tillgängliga sysselsättningsmöjligheter. Vid god tillgång till bisysselsättningar kan det därför vara motiverat att man begränsar jordbruksföretagets omfattning, så att inte brukaren utestängs från möjligheten att tillgodogöra sig andra arbetstillfällen. Bortfallet av jordbruk med binäringar som försörjningsunderlag har i skärgårdsområdena inte kunnat kompenseras genom att andra näringsgrenar har tillkommit. Detta har bl.a. lett till minskningar av den allmänna servicen. En utveckling mot en ökad sysselsättning i jordbruk kan här bidra till att den allmänna servicen i form av skolor, butiker och andra nyttigheter upprätthålls och förbättras, samtidigt som den servicen är en förutsättning för att jordbruket skall kunna bedrivas. Det finns i stort sett tre motiv för en fortsatt jordbruksdrift i skärgårdsområdena. Först och främst behövs jordbruket ur försörjningsoch sysselsättningssynpunkt. Jordbruksenheterna har därutöver betydelse som bostad vid utövandet av andra sysselsättningar. Skall man kunna vända den nuvarande avfolkningstrenden i skärgårdsområdena, krävs att den odlade jorden och skogen tas i anspråk i större och mera intensiv omfattning än för närvarande. Det andra motivet för ett jordbruk i skärgårdarna är jordbrukets landskapsvårdande betydelse. Av inventeringar som lantbruksnämnden i Stockholm gjort i Stockholms skärgård framgår att betydande arealer, som så sent som i slutet av 1940-talet redovisades som åker, nu är förbuskade i sådan grad att det bedöms som omöjligt att återställa hävden. Får den här utvecklingen fortgå kommer skärgårdslandskapet att ändra karaktär och förlora i värde såväl för åretruntbefolkningen som för den friluftssökande allmänheten. Som landskapstyp är skärgårdsområdena i många fall helt unika. Även från vetenskapliga synpunkter är det därför angeläget att deras särdrag bevaras. Ett tredje viktigt skäl för fortsatt jordoch skogsbruk är att skärgårdarna inte fungerar utan en ortsbefolkning som kan tillhandahålla servicetjänster av olika slag. Jordbrukets betydelse i det här avseendet är framför allt att det erbjuder tillgång på manuell arbetskraft och dragarbetskraft. Men även en annan servicefunktion är värd att framhålla: den lokala försäljningen av jordbruksprodukter. Det finns anledning att tro att möjligheterna för fritidsfolket att utnyttja dessa tjänster kommer att uppskattas, om man kan få möjlighet att köpa färskvaror på platsen. Med lämpliga medel skulle man kunna öka den verksamheten. Mot den här bakgrunden och av de här skälen är det önskvärt med en stödverksamhet från lantbruksnämndernas sida för att stimulera utvecklingen av jordbruket i skärgårdsområdena även i de fall där jordbruket inte kan erbjuda annat än deltidssysselsättning. Med lämpliga åtgärder borde det vara möjligt att särskilja skärgårdsområdena, så att inte den i landet i övrigt önskvärda jordbruksrationaliseringen hindras. Jordbruksutskottets ställningstagande utesluter inte en sådan möjlighet. Fru talman! Jag har inget yrkande, men uttrycker en förhoppning om att det trots denna utredningsverksamhet skall vara möjligt att i begränsad omfattning starta en försöksverksamhet på det här området.

Fru talman! I motionen 1428 har jag och några andra centerpartister tagit upp frågan om gällande regler för lantbruksnämndernas försäljningsverksamhet av mark som inköpts för rationaliseringsverksamhet. Lantbruksnämnderna kan med stöd av gällande författning inköpa mark som sedan används till att förstärka andra jordbruksfastigheter. De administrativa myndigheterna har härigenom ett väsentligt inflytande på fastighetsbildningen av jordbruksfastigheter, och deras beslut angående dispositionen av den förvärvade marken är därför från den enskilde jordbrukarens synpunkt synnerligen betydelsefullt. Enligt jordförvärvslagstiftningen är enskilda markägares val av köpare vid försäljning av jordbruksoch skogsfastigheter underställt lantbruksnämndernas prövning och kommunernas förköpsrätt. Den enskilde jordbrukaren har däremot inte möjlighet att till högre instans överklaga lantbruksnämndernas markförsäljningar, även om han har ett direkt intresse i ärendet. Han kan t.ex. vara ägare av grannfastighet eller av annat skäl ha ett direkt intresse. Det förhållandet att lantbruksnämndernas beslut inte kan prövas i högre instans betraktas naturligen av många jordbrukare som synnerligen otillfredsställande. Vi har därför i motionen anfört att lagstiftningen bör utformas så att en sådan prövning kan ske. Utskottet anför som skäl för avslag på motionen att lantbruksnämnderna före markförsäljning hör sig för hos berörda markägare i grannskapet om hur markområdet lämpligast kan användas i rationaliseringssyfte. Men även om man så gör, har lantbruksnämnden här att göra en bedömning för sitt beslut. Om denna bedömning och på grund därav fattat beslut rörande en närbelägen fastighet av en av fastighetsförändringen intresserad jordbrukare uppfattas som orimligt, har han ingen som helst möjlighet att överklaga detta beslut. Detta strider enligt vår uppfattning mot principen om insyn i och överprövning av allmänna organs beslut. Vidare anför utskottet att en ordning med besvärsrätt i detta avseende skulle medföra en rad problem. Det skulle exempelvis bli svårt att avgränsa vilka som skulle tillerkännas besvärsrätt. Vidare skulle svårigheter uppstå att bestämma besvärstidens början, och det skulle innebära, säger man, en tidsödande och tungrodd administrativ ordning. Jag finner dock inte detta vara skäl nog för att man skall hindra den enskilde jordbrukaren från att ha möjlighet att överklaga ett beslut om markförsäljning, som han har intresse i och som han bedömer som felaktigt handlagd. Ett enigt utskott har yrkat avslag på motionen, och jag skall därför inte ställa något yrkande, men jag avser att återkomma i frågan. Det hade ändå varit lämpligt att den här frågan hade lämnats över till 1972 års jordbruksutredning så att den hade fått möjligheter att se över de regler som nu gäller för lantbruksnämndernas försäljningsverksamhet.
Fru talman! Det är riktigt att jag glömde att säga något om denna motion. Vi har redovisat de skäl som vi ansett föreligger för att den inte bör bifallas. Det bör nämligen vara så — och jag tror att de flesta lantbruksnämnderna förfar på det sättet — att man har en översiktlig planering där man anger hur man tänker sig att disponera fastighetsbeståndet inom ett område. Jag är ledsen att jag — trots att herr Jonasson och jag är goda vänner — återigen får ta ett exempel från Värmland. Lantbruksnämnden i Värmland gjorde nämligen en gång på detta sätt och förorsakade en presstorm utan motstycke, där man skrev att lantbruksnämnden var ute och dirigerade. Men så var inte fallet — lantbruksnämnden hade bara gjort en översiktlig planering. Genom en sådan skulle vederbörande jordbrukare ha kunnat få möjligheter att redan på ett tidigt stadium engagera sig t.ex. för ett förvärv. Det är riktigt att lantbruksnämndens beslut inte kan överklagas. Men jag förutsätter — och det sade jag tidigare — att jordbruksrepresentanterna har så pass mycket kurage att de, om de anser att någon har blivit illa behandlad, för upp ärendet till lantbruksnämnden in pleno, om frågan har avgjorts av en delegation. Man kan ju med två ledamöters hjälp föra frågan upp till lantbruksstyrelsens prövning och få ett utslag på denna väg. Ja, fru talman, jag har bara velat säga detta, eftersom vi av skäl som vi redovisat i betänkandet inte kunnat biträda denna motion.
Fru talman! Det som herr Persson i Skänninge framhållit är i och för sig riktigt, och det har också anförts i betänkandet. Men även om, såsom redovisas i betänkandet, sammanlagt över hela landet handläggs ett mycket stort antal ärenden under ett år, är det inte särskilt ofta som en jordbruksfastighet försäljs. Därför behöver man väl inte ha mera bråttom än att de som är intresserade av ett visst förvärv kunde få en prövningsrätt, om de finner att ärendet inte har handlagts på det sätt som de tycker lämpligen borde ha skett. Jag tycker inte att det finns reella skäl att förvägra jordbrukarna denna överklagningsrätt.
Fru talman! Jag skall inte med många ord förlänga denna debatt. Jag vill bara säga att jag är litet besviken på reservanternas företrädare, kanske speciellt herr Jonasson, som sade att denna rationaliseringsverksamhet hämmar utvecklingen och bidrager till att jorden växer igen. Jag tycker att sådana uttalanden är överdrivna och innebär en nedvärdering av jordbrukarna själva. Om de köper en bit jord och lägger till sitt eget jordbruk, hoppas jag att de inte låter den marken växa igen. I stället tror jag att de köper jorden därför att de verkligen ämnar bruka den. När det vidare gäller deltidsjordbruk är det ingen som tvingas att lämna sitt jordbruk. Ägaren får behålla det så länge han vill. Det är först när han vill sälja det som t.ex. grannen får träda in och köpa det.
Fru talman! Till herr Mossberger vill jag säga att det inte är fråga om någon överdrift. Det finns många exempel ute i bygderna på att innehavare av ett litet jordbruk, som skulle behöva mera mark men som inte har möjligheter att på en gång förvärva ett stort jordbruk, inte har kunnat fortsätta ens med det jordbruk som han innehar. Följden har blivit att marken har växt igen på sådana platser. Det finns tyvärr många exempel på detta, herr Mossberger.
Fru talman! Då måste det väl ha varit så att det inte funnits något jordbruk intill som var till salu, så att vederbörande kunnat köpa det.
Fru talman! När det gäller exempel vill jag peka på att det kan finnas mindre jordbruk bredvid som är lediga men som det inte finns möjligheter att få förvärvstillstånd för — eller möjligheter att få ett rationaliseringsstöd för — och det är detta som vi vill rätta till.

Fru talman! I här förevarande betänkande har jordbruksutskottet bl.a. behandlat ett par motioner, nr 322 och 1388, med krav om bevarande av högvärdig åkermark från bebyggelse. Det problemet är särskilt aktuellt i Sydskåne, men det finns sannolikt även på andra håll i landet där stora tätorter expanderar. I sydvästra Skåne finns vår i särklass förnämsta åkermark. Den har allaredan nu i betydande utsträckning tagits i anspråk för bebyggelse, då främst genom Malmö—Lund-regionens expansion, men den hotas framdeles av en ännu större expansion. Därom vittnar den regionplan som har uppgjorts av Sydvästra Skånes kommunalförbund. Enligt den planen skall ytterligare ca 10 000 hektar av den högvärdigaste åkermarken bebyggas fram till år 2000. Men lika allvarlig är den befolkningskoncentration som man därmed skall åstadkomma. Man skall, som det heter, bygga en bandstad som sträcker sig — såsom framgår av den plan jag visar på tv-skärmen — ungefär från Landskrona ända ned mot Trelleborg. Denna bandstad skall byggas precis över Sveriges allra bästa åkermark! Enligt den länsplan som gjordes upp år 1970 var befolkningstalet i detta område 443 000 människor, men det skall enligt kommunalförbundets planer växa till 740 000 år 1990 eller 2000. Den expansionen skall ske delvis genom en folkminskning i de östra regionerna i Skåne. Man har beräknat investeringsbehovet till 23 å 24 miljarder kronor i 1971 års penningvärde. I de motioner vi har avlämnat anför vi att den här koncentrationen av människor bör motverkas bl.a. genom att denna högvärdiga jordbruksmark undantas från bebyggelse. Vi har anfört att byggandet i stället bör styras österut, där mindre bördig mark finns — mark som dock är ypperlig för bostadstomter. Vi begär i en av motionerna att myndigheterna skall vidta åtgärder i syfte att göra en sådan plan över markens användning. Vi motiverar det med att de kommunala myndigheterna tycks strunta blankt i vad riksdagen sagt i fråga om utnyttjandet av den högvärdiga åkermarken. Riksdagen har vid åtminstone tre tillfällen sagt att högvärdig åkermark skall skonas från bebyggelse om bebyggelsen lika bra kan ske på annat håll, och det är fallet där nere. Det tycks emellertid som om de kommunala förtroendemännen ser som sin främsta plikt att gynna den egna kommunens expansion så mycket som möjligt. I och för sig kan man begripa denna ambition, men tyvärr kommer den i konflikt med vad riksdagen anfört vid ett flertal tillfällen. Det här förhållandet berördes i en interpellationsdebatt här i tisdags, då det uttalades: ”Tvärtom är det mycket självrådiga och mäktiga herrar, som försöker trycka sin speciella vilja och sina värderingar på folkmajoriteten.” — Jag citerade alltså detta ur tisdagens protokoll. Men i samma interpellationsdebatt i tisdags uttalade civilministern som sin mening att han ”konstaterat att planeringsarbetet inte har kunnat leda till den förändring av utvecklingen i landskapet som vi alla tycks vara överens om att man bör eftersträva, nämligen en jämnare fördelning av utvecklingen över landskapet i dess helhet”. Landskapet är alltså Skåne. Civilministern fortsatte i tisdags och framhöll att ”när vi skall få den här jämnare fördelningen till stånd, så skall vi göra detta genom ett nära samspel mellan stat och kommun”. Jag hälsar dessa uttalanden av civilministern med den allra största tillfredsställelse, och jag vill gärna uttala den förhoppningen att man vid de överläggningar som skall äga rum mellan länsstyrelsen och kommunerna lyckas få en bättre förståelse för riksdagens uttalanden om bebyggelse och markdisposition.

Jag är av precis samma mening som civilministern. Men det vore ju bäst om man kunde åstadkomma denna förståelse utan mera trängande åtgärder. Även på den punkten skulle jag tro att civilministern och jag är ense.

Alla dessa positiva besked från regeringens sida hälsar jag med den allra största tacksamhet. Utskottet har vid behandlingen av dessa båda motioner uttalat sig synnerligen välvilligt och framhållit att jordbruksintresset kommer att bevakas vid fullföljandet av den fysiska riksplaneringen. Utskottet finner därför att syftet med motionsyrkandet kommer att bli tillgodosett, skriver man. Därmed torde, förstår jag, ansvaret för åtgärder i denna riktning ha förlagts till i första hand länsstyrelse och till regering. Utskottet hänvisar med all rätt också till tidigare uttalanden av riksdagen om att bördig mark såvitt möjligt bör undantas från bebyggelse och framhåller att länsstyrelserna nu har fått i uppdrag att fullfölja dessa riktlinjer vid sina överläggningar med kommunerna. Utskottet framhåller också möjligheten att genom byggnadslag, regionplan etc. styra utvecklingen. I alla dessa uttalanden konstateras det alltså att statliga organ redan nu har vissa möjligheter att stoppa olämplig bebyggelse, t.ex. genom vägran att fastställa plan. Då återstår, såvitt jag förstår, att förvänta att man i sådana län, där långtgående expansionssträvanden hotar högvärdig åkermark, utnyttjar de styrmedel som utskottet här har visat på. Skulle det visa sig att de styrmedel vi har inte räcker, är motionärerna inte främmande för tanken att tillgripa effektivare styrmedel, om detta behövs för att få till stånd en bättre planering, både då det gäller markens användning och då det gäller strukturen. Det kan inte vara lyckligt att man på ett så begränsat område som det här gäller hopar människor i den omfattning som det här kan bli fråga om. Det kommer att skapa otrivsel, sämre boendemiljö, trafikproblem etc. Detta kommer att innebära en sådan snedbelastning av hela provinsen att det är olyckligt även ur sysselsättningssynpunkt. Det är alltså med tillfredsställelse jag noterar de klara anvisningar utskottet och civilministern lämnat. Jag vill bara hoppas att de så småningom leder till positiva resultat. Med detta har jag bara velat skriva in i riksdagens protokoll vad som har sagts och skrivits i denna fråga. Jag hoppas att riksdagen med de möjligheter den har också ser till att kommunalmännen, trots att de har sina ambitioner, tar hänsyn till vad riksdagen vid ett flertal tillfällen uttalat.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
Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 17 behandlas en motion av mig, nr 89, där jag hemställer att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag till bestämmelser om möjlighet för berörda grannar och markägare att yttra sig vid tillståndsgivning för plantering av skog på åkermark. Det har förekommit och förekommer att jordbruk läggs ned i vårt land och att denna åkerjord sedan planteras med skog. Jag är medveten om att skogsplantering oftast är det enda alternativet när åkerjord icke längre skall tas i anspråk för traditionell jordbruksdrift. Det är inte direkt jordbrukarens rätt att plantera skog på sina åkrar som jag vill motsätta mig, såvitt inte detta medför stora olägenheter för vederbörande grannar, utan jag anser att innan åkerjorden skogsplanteras skall grannarna få möjligheter att yttra sig. Jag tycker det borde vara självklart att så skulle få ske.

Det kan vara fråga om en skogsplantering som helt förändrar landskapsbilden. Det är föga trevligt att få en granbarriär utanför stugknuten, och en skogsplantering kan för en intilliggande brukare dessutom betyda en värdeminskning av dennes fastighet, exempelvis genom att betydande skönhetsvärden spolieras. Utskottet erinrar om att lantbruksnämnden, när nedläggning av jordbruksmark aktualiseras, med stöd av jordhävdslagen endast har att bedöma om marken behövs för jordbruksändamål. Det är nog så riktigt att jordhävdslagen inte utsäger vem som har rätt att besluta om nedläggning. Indirekt kan man säga att den enskilde markägaren själv äger denna befogenhet, men lantbruksnämnden kan under vissa betingelser förelägga innehavaren att återställa hävden.

När lantbruksnämnden meddelar föreläggande att hävden skall återställas anger den samtidigt också vilka åtgärder som skall vidtas. Nämnden har också möjlighet att utsätta vite. Markägare som ämnar lägga ned jordbruket på viss odlad mark genom att plantera skog på området kan gardera sig mot föreläggande från lantbruksnämndens sida genom att i förväg begära förklaring av nämnden, att skogsplanteringen inte skall medföra någon åtgärd enligt 3 § jordhävdslagen. Av utskottets skrivning framgår med all önskvärd tydlighet att lantbruksnämndens möjlighet att ingripa mot skogsplantering som kan innebära stora olägenheter för de berörda markägarna är mycket begränsad, såvitt det inte är fråga om att marken behövs för jordbruksändamål. Det torde framstå som nödvändigt, inte minst med hänsyn till att några klara regler inte förekommer när det gäller skogsplantering på nedlagd åkermark, att dylika regler skapas. Jag förväntar mig därför att naturvårdskommittén noga utreder denna fråga.

Fru talman! Som herr Börjesson i Falköping mycket riktigt sade är det inte lantbruksnämndernas sak att bedöma någonting annat än om marken skall användas för jordbruksändamål. Utskottet har också besvarat herr Börjessons motion med den upplysningen samt framhållit att en liknande motion förra året överlämnades till naturvårdskommittén 123 för beaktande. Vad som föranledde mig att begära ordet är framför allt tre saker; det eniga utskottsbetänkandet, det särskilda yttrandet och de starkare styrmedel som önskas. Det är således ett enigt utskottsbetänkande som vi behandlar. Trots detta föreligger ett särskilt yttrande från centerpartisterna, i vilket en del av utskottsbetänkandet återges. Det är för mig en nyhet att man på detta sätt understryker vad utskottet har sagt och plockar ut en enda mening ur det stycket i betänkandet. I och för sig är det en viktig mening.

Herr Hansson i Skegrie har också flera gånger deklarerat att man är beredd att stödja en starkare styrning från regeringen när det gäller både regionalpolitiken och övriga åtgärder för befolkningsstruktur och markanvändning. Jag kan inte finna annat än att en omsvängning synes vara på gång inom centerpartiet. Vad som är intressant är naturligtvis att det man särskilt vill framhålla i det särskilda yttrandet är att det skall sägas ifrån till de kommunalpolitiker och regionalpolitiker nere i Skåne som till äventyrs skulle ha en annan uppfattning, att ”om ni inte rättar er efter de åtgärder som riksdagen har uttalat sig för, får vi tillgripa starkare styrmedel”. Den frågan man då ställer sig är naturligtvis: Vad har det nu blivit av centerns så omhuldade decentralisering av beslutsfattandet på kommunal och regional nivå? Jag skulle också vilja ställa några frågor med anledning av den skiss som herr Hansson visade upp över den väntade starka befolkningskoncentrationen i bandstaden i Malmö—Lundområdet. Kävlinge fanns med på bilden. Jordbrukskooperationen har ett rätt betydande säte i Kävlinge och fortsätter bygga ut sina funktioner där. Vore det så väl att jordbrukskooperationen också fogade sig efter herr Hansson i Skegrie, skulle man naturligtvis placera sig i östra Skåne och inte i Kävlinge. Böndernas Hus med 900 anställda kommer nu till stånd i Malmö — också det en förstärkning av befolkningskoncentrationen till tätorterna. Man kanske skall sopa rent framför egen dörr innan man ropar på åtgärder från annat håll. Men än en gång vill jag understryka att det är ett enhälligt utskottsbetänkande som föreligger till avgörande, och jag yrkar bifall till detta.
Fru talman! Jag tycker att fru Theorin bör försöka begränsa sina pretentioner litet. Jag har tillhört riksdagen i 30 år, och jag har aldrig tidigare upplevt att någon inom majoriteten har lagt sig i vad minoriteten skrivit. Det är kanske någonting nytt. Jag har upplevt även vid justeringarna i utskottet att fru Theorin, innan hon är på det klara med vad som är majoritet och minoritet, vill föreskriva formuleringen. Det får vara måtta på ambitioner i det avseendet också. Hur har det varit under de senaste 30 åren när det gäller styrmedlen? Jo, man har samvetsgrant använt bostadskvoterna för att styra befolkningsvandringen till de stora tätorterna och koncentrationen dit. Det är en relativt liten del av lägenheterna som gått till landsbygden i övrigt. Jag anser att vi med starkare styrmedel i större utsträckning skall strypa bostadskvoterna i de expansiva områdena och i stället dirigera kvoterna till de områden där vi vill ha en jämnare bebyggelse. Vi bör alltså försöka åstadkomma en decentralisering av bebyggelsen och inte som hittills använda bostadspolitiken som styrmedel för koncentration. När det gäller väganslagen och kommunikationerna kan vi bygga vägar så att vi kan flytta bort folk från vissa regioner. Men i stället bygger vi vägarna på sådant sätt att de leder till denna koncentrerade bebyggelse och icke därifrån. Det är sådana styrmedel jag anser att vi skall ta till. Sedan vet jag inte om jag skall skratta eller vad jag skall göra. Nu kommer fru Theorin med det förbryllande Böndernas Hus igen. När man inom regeringspartiet inte har någonting annat att ta till kommer man med detta välsignade hus. Detta betyder en väldig koncentration av folk till Malmö, säger fru Theorin. Vet fru Theorin hur många som skall vistas i detta hus? Jo, det är hela 600 personer, och dessa finns redan i Malmö. De är nu spridda på 10 å 12 ställen. Men eftersom det blir för dyrt, samlar man dem nu under en hatt. Det är innebörden av denna koncentration som regeringspartiet lever så oerhört högt på i denna valrörelse och som slaskspalten i tidningen Arbetet dag efter dag använder som huvudtema. Jag förstår att just den spalten för många inom regeringspartiet är någonting av ledarspalt. Arbetet är en bra tidning, men läs den riktiga ledarsidan i stället och inte slaskspalten. Vi har, fru Theorin, från Malmö flyttat åtta aktiviteter på jordbrukets område. Vi har flyttat ut maskinhandeln och vi skall flytta ut mejeriet, Riksost, konstgödselhandeln, utsädeshanteringen, potatishanteringen etc. Jag beklagar att jag berövar regeringspartiet ett argument, men det är det ingenting att göra vid. Jag tycker man bör ha litet bättre reda på sig innan man tar till så stora ord som fru Theorin gjorde. Tro inte på allt som står i slaskspalten i tidningen Arbetet. Det är en utomordentligt fin slaskspalt som sådan, men den är inte vidare bra att använda som ledarspalt av dem som skall agitera i valrörelsen.
Fru talman! Låt mig först dementera herr Hanssons i Skegrie tro, att jag har råkat läsa tidningen Arbetet i just den här frågan. Jag läser med glädje tidningen Arbetet, men jag må erkänna att de senaste månaderna har den inte fallit under mina ögon. Så det är inte därifrån jag hämtar mina uppgifter. Böndernas Hus är väl nu tämligen allmänt känt i det här landet. Och det är som sagt tacknämligt att kunna notera att det går så bra att tala om decentralisering, men att det är väldigt svårt att genomföra den även inom jordbrukskooperationen själv. Jag pekade också på Kävlinge där man nu fortsätter att bygga ut sina aktiviteter i en av delarna i bandstaden som herr Hansson i Skegrie reagerar mot. Det var naturligtvis inte alls min avsikt att lägga mig i det särskilda yttrande som centerpartisterna har. Men detta är första gången jag med min korta erfarenhet i riksdagen finner, att man har använt sig av utskottsbetänkandet för att understryka sina egna synpunkter. Jag fann det litet underligt att man gjorde det, även om man tog ut en mening ur utskottsbetänkandet i denna del. De personliga utfallen kanske endast är brist på argument, och jag fäster mig inte så mycket vid dem.

Jag beklagar inte detta utifrån min politiska uppfattning, men jag finner att det är en nyorientering inom centerpartiet, vilket jag med glädje noterar.
Fru talman! Jag kan meddela fru Theorin att de allra flesta som står för planerna där borta i sydvästra Skåne är partivänner till fru Theorin.
Fru talman! Får jag bara notera att det är mig bekant att några av de ivrigaste anhängarna av de omtalade planerna är en del jordbrukare, som vill sälja sin jord till goda förtjänster.
Fru talman! Herr Hansson i Skegrie talade om att vägar nu borde byggas som leder ifrån tätorterna ut till landsbygden. Som ledamot i trafikutskottet skulle jag vilja fråga: Skall de vara enkelriktade?

Fru talman! Det är allmänt känt att herr Lothigius vill ha en glad kammare. Han bidrog ju härtill alldeles nyss. Jag skall inte beröra det. För några veckor sedan hade vi en debatt här i kammaren rörande affärstidsregleringens eventuella återinförande. Den debatten kom av förklarliga skäl att i mycket handla om de strukturförändringar som delvis till följd av frånvaron av regler för öppethållande ofta ställer konsumenterna i en sämre situation. Man kan med fog säga att de motioner som ligger till grund för det nu aktuella betänkandet nr 32 på liknande sätt syftar till att skapa medel i samhällets hand som stärker konsumenternas möjligheter att erhålla den service handeln skall svara för. Som motionärerna, dels från folkpartiet, dels från centerpartiet med herr Olof Johansson i spetsen, framhåller har ett stort antal extrema stormarknader etablerats på olika håll i vårt land. Dessa etableringar kan på relativt kort sikt befaras få en betydande inverkan på varudistributionen. Systemet med sådana här stormarknader innebär i princip att kunder med egen bil erbjuds att själva svara för en större del av distributionskedjan än vad fallet är vid handel av traditionellt slag. Om många människor utnyttjar den här möjligheten kommer underlaget för övriga distributionssystem att allvarligt rubbas. Många mindre butiker och många närbutiker får slå igen. Högre priser och betydande utglesning av varudistributionsnätet blir en följd av denna utveckling. Det blir då främst äldre människor och låginkomsttagare utan tillgång till egen bil som drabbas och som får en försämrad service. Motionärerna ser denna utveckling som synnerligen allvarlig och föreslår ett temporärt etableringsstopp för stormarknader. Majoriteten av utskottets ledamöter anser att problemet finns, men hänvisar till pågående utredningar och kommer fram till ett avslagsyrkande på motionerna. I reservation från center-, folkpartioch vpk-ledamöterna understryks motionärernas yrkande. Vi hänvisar till erfarenheter från andra länder främst USA, som visar att stormarknaderna efter en relativt kort tid förlorat mycket av sin attraktionskraft. Människor upptäcker så småningom att fördelarna kanske inte var egentliga fördelar. Men vid det laget har den ”normala” butiksstrukturen hunnit bli allvarligt skadad. Vi menar att en liknande utveckling i Sverige skulle vara mycket olycklig. Närhetsservicen skulle försämras och hela samhället åsamkas onödiga investeringar. Enligt vår uppfattning talar hittills kända effekter av etablering av stormarknader i Sverige, jämte utländska erfarenheter, för att ett omedelbart etableringsstopp bör införas i avvaktan på pågående utredningar. Detta, fru Theorin, är ett led i våra decentraliseringssträvanden. Fru talman, med stöd av det anförda yrkar jag bifall till den vid näringsutskottets betänkande nr 32 fogade reservationen.

Fru talman! Stormarknadsetableringarna har blivit föremål för en ganska intensiv och livlig debatt den senaste tiden. Många ställer sig frågan om stormarknaderna över huvud taget bör finnas och om man bör tillåta etableringar av detta distributionssätt. Personligen tror jag att de bör finnas som ett komplement till övriga butikstyper. Men etableringarna den senaste tiden visar att det på vissa håll har blivit en överetablering av denna försäljningsform, som kan leda till mycket allvarliga sam hällsekonomiska konsekvenser. När man uttalar tveksamhet och kritik mot stormarknader vill jag från början deklarera att jag avser handeln med dagligvaror. När det gäller sällanköp av tunga kapitalvaror av typ möbler, bilar, byggmaterial, kylskåp och annat, finns det mycket som talar för att sådan handel bör idkas utanför de trånga stadskärnorna. Men de bör lokaliseras i lägen som kan nås även med kollektiva trafikmedel. Stora grupper i samhället, inte bara åldringar, sjuka och handikappade människor kommer inte heller i framtiden att vara bilburna. Även dessa grupper måste ges sin självklara rätt till service och tillgång av dagligvaror på rimligt avstånd från sin bostad. Att stormarknadsetableringarna där befolknigsunderlaget är otillräckligt påverkar närservicen i bostadsområden i städernas utkanter torde redan nu stå klart. Det allvarligaste kanske är att stormarknaden måste räkna med så hög omsättning för att bli lönsam att ofta ett helt läns befolkningsunderlag måste räknas in i kundunderlaget. I sådana fall är detta ett allvarligt hot mot de mindre butikerna och genom påskyndandet av strukturomvandlingen inom dagligvaruhandeln tvingas kunderna till stora externa köpcentra när den lilla butiken i glesbygden måste slå igen. De flesta mindre butiker, både stadsdelsbutiker och butiker på små orter, arbetar i dag med svag lönsamhet, och det kan i många fall räcka med att 10 procent av kundunderlaget rycks undan och försvinner till stormarknaden för att nedläggningen skall vara ett faktum. För många små orter med svaga stadskärnor och förorter i städerna får det i de flesta fall helt genomgripande effekter. Färska studier som är gjorda av Näringslivets planinstitut beträffande Örebro, Västerås och Helsingborg visar, att stormarknaderna i sitt handelsområde tar en marknadsandel av ca 20 procent. Man vet alltså nu något mer än man visste tidigare hur etablering av stormarknader påverkar närservice och annan handel. I min egen hemstad har jag stormarknadsproblemen på mycket nära håll men eftersom det där är fråga om nyetableringar är det ännu för tidigt att göra några säkra uttalanden och påståenden i vilken utsträckning den övriga handeln och därmed också konsumentintressena skadas. Men klart står redan nu att tre stormarknader inom en kommun med ca 60 000 invånare måste medföra butiksnedläggelse framöver. De kriterier man har för etablerande av stormarknader är att ett handelsområde skall inrymma minst 100 000 invånare med 30 minuters bilresa, om man räknar en hastighet av 60 km/tim. Detta talar alltså sitt tydliga språk om att man kan ha satsat fel när det gäller stormarknaderna. Jag nämnde något tidigare om utglesning av stadskärnorna och väljer kommunerna den externa etableringstypen får man också vara beredd på att den lokala fackhandeln gemensamt med varuhus och stormarknader flyttar med till de externa bilorienterade lägena. Man kan inte utgå från att specialdetaljhandelns små företag ensamma skall kunna rädda stadsmiljöerna och avstå från etablering i externlägen. Konsumenten räknar sällan med de kringkostnader i form av tid, resekostnader etc. som kan bli en ganska dyr inträdesbiljett till stormarknaden innan man ens hunnit få några varor i korgen eller varuvagnen. I Amerika som varit vårt föregångsland när det gäller stormarknader har konsumenterna till stor del upptäckt detta. Där har man i stor utsträckning övergivit stormarknaderna och i många fall har de omvandlats till annan verksamhet. Man har insett att tiden nu är inne för helt andra typer av handel. Man måste göra centra som innehåller mer än handel och som har sociala och kulturella inslag. Låt oss upptäcka detta även här i vårt land innan det är för sent. Att bygga upp ett butiksnät som är raserat torde vara värre än att stoppa en kraftig utbyggnad av stormarknader. Till årets riksdag har de problem som jag här framfört uppmärksammats i ett par motioner från folkpartiet och centern som begär ett temporärt etableringsstopp för externa stormarknader i avvaktan på de förslag som kan aktualiseras i anledning av distributionsutredningens kommande betänkande. Tankegångarna i dessa motioner har utmynnat i en reservation undertecknad av folkpartiets, centerns och vpk:s ledamöter i utskottet och som är fogad till detta betänkande. Att det råder en viss oro inom svensk detaljhandel och även i konsumentledet när det gäller de framtida etableringsformerna torde vi vara ganska eniga om. Annars skulle vi i dag inte ha ingripit från samhällets sida i form av etableringsutredningar, distributionsutredningar och konsumentutredningar. Det torde därför finnas starka skäl för att biträda motionärernas förslag och rösta för reservationen innan vi gör samma misstag som skett på andra håll. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationen.